Herr talman! De höjningar av fastighetsvärdena som årets taxering kommer att leda fram till medför ganska kraftiga skattehöjningar, inte minst för egnahemsoch sommarstugeägare. Den registrerade genomsnittliga höjningen ligger på 34 å 35 procent, men i allmänhet har stegringarna blivit omkring 50 procent och inte sällan långt därutöver. Genomsnittssiffran dras tydligen ner något genom att uppjusteringarna har blivit ganska små på en del mindre orter, där det inte längre finns några köpare. Regeringen har inte heller kunnat blunda för dessa verkningar, och det torde vara av denna anledning som finansministern i proposition 49 har föreslagit vissa åtgärder för att dämpa skattestegringen. Finansministern har ju alltid varit angelägen om att framhålla att han varit ytterligt välvillig mot dessa fastighetsägare när det varit aktuellt med skattehöjningar. De föreslagna ändringarna är emellertid ingalunda till fyllest för att utjämna de skattehöjningar som dessa medborgare kommer att drabbas av på grund av de uteslutande fiktiva värdehöjningarna. Otillräckligheten i de föreslagna åtgärderna framgår tydligt av det förhållandet att staten gerom den genomförda höjningen av fastighetsvärdena kommer att öka sin skatteintäkt med ca 250 miljoner kronor. Vi har inom moderata samlingspartiet ansett att ytterligare åtgärder måste vidtas för att förhindra att ifrågavarande kategorier nu drabbas av en skattehöjning av denna storlek.

Det är en felföreställning om man försöker göra gällande att villabeskattningen skulle vara särskilt gynnsam. Den schablonmetod som infördes 1953 är visserligen enkel i sin tillämpning, men den slår inte helt bra i dag. Sålunda byggde det förslaget på att reparationskostnaderna skulle hålla sig inom 2,5 procent. Villaägaren har nämligen, i motsats till andra fastighetsägare, inte rätt till avdrag för reparationskostnader. Var och en som emellertid har litet inblick i vad reparationskostnaderna numera uppgår till vet att dessa inte kan hålla sig inom 2,5 procent. Vidare har många andra kostnader stigit kraftigt, såsom t.ex. utgifter för värme, vatten, renhållning m.m. Vi anser därför att det finns anledning att nu ompröva dessa beräkningar. Vi har också föreslagit att villor som nu nått en ålder av över 30 år, för vilka reparationskostnader av stora mått alltmer börjar göra sig märkbara, borde få bli föremål för ett värdeminskningsavdrag av 2 procent. Herr talman! Det är helt naturligt att många ägare av egnahem, villor och sommarstugor, som nu hastigt drabbas av kraftiga skattestegringar på grund av de fiktiva värdestegringarna, känner det ganska egendomligt att de nu skall betala en högre skatt. Det har inte inträffat något som kan motivera ett dylikt högre skatteutdrag. Genom att ägarna av dessa fastigheter också — i de allra flesta fall — får betala garantiskatt till kommunerna, då det ytterligt sällan uppstår något netto, blir förekomsten av den icke avdragsgilla kommunalskatten ännu mer betungande. Detta gäller särskilt de villaägare som bor i kommuner där kommunalskatterna är mycket höga. Riksdagen har redan för flera år sedan i princip uttalat sig för att garantiskatten skulle bort. Därför har vi nu ansett att man borde ta ytterligare ett steg på den vägen genom att sänka repartitionstalet till 1,5 procent. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! Med hänsyn till den motivering vi har anfört i reservationerna 2 och 3 vid detta utskottsbetänkande skall jag inskränka mig till att yrka bifall till dessa reservationer.

Herr talman! Fram till 1954 beskattades ju villafastigheter som andra fastigheter med rätt till avdrag för alla utgifter som inte avsåg grundförbättringar. Bodde ägaren i huset beräknades värdet av fri bostad efter ortens hyrespris. Efter 1954 tillämpades den nuvarande metoden. I stället för beräkning av egna hyresförmåner infördes en schablon på 3 procent av fastighetens taxeringsvärde som hyresförmån. Inga andra avdrag för omkostnader än för räntor medgavs. Det var efter en utredning av sakkunniga som man kom fram till dessa 3 procent. De skulle i genomsnitt motsvara den mera detaljerade hyresberäkning med avdrag för fastighetsutgifter som gjorts tidigare. Denna metod ansågs ha många fördelar, men den gjorde det nödvändigt att varje gång man höjde taxeringsvärdena justera procentsatsen. Det är nämligen i fastigheten nedlagt kapital som skall beskattas, och det blir ju detsamma även om man höjer taxeringsvärdet. Man har höjt dessa taxeringsvärden två gånger tidigare och därför också sänkt de ursprungliga 3 procenten till först 2,5 procent och sedan 2 procent. Det kan sägas att en olägenhet med denna metod är att även de som bygger senare och lägger ned mera kapital på grund av kostnadsstegringen ju också får nytta av den lägre procenten. Man har emellertid ansett det omöjligt att ha olika procentsatser efter byggnadsår. Därtill kommer att man också ansett att nybyggda fastigheter åsatts mer adekvata taxeringsvärden. Så småningom konstaterade man att metoden hade mindre goda effekter på grund av att den låga inkomstberäkningen och avdragsrätten för räntorna gjorde att det lönade sig mycket bra för stora inkomsttagare att bygga villor i halvmiljonersklassen och kanske mer. Hyrorna i dessa blev inte så mycket dyrare än för en vanlig hyreslägenhet. Det var anledningen till att riksdagen år 1966 beslöt att täppa till detta hål i schablontaxeringen. Detta skedde genom att procentsatserna differentierades. Det blev fortfarande 2 procent för villor upp till 100 000 kronors värde, men sedan ökade det till 4 procent för belopp mellan 100 000 och 200 000 kronor och till 8 procent för belopp däröver. Så nådde man alltså resultatet att det inte längre är särskilt lönande att placera kapital i lyxvillor. Nu har taxeringsvärdena ånyo höjts efter en rekommendation vid riksskattenämndens möte i maj förra året. Nämnden rekommenderade en höjning till 75 procent av 1968 års saluvärde. Det skedde efter utredning och beräkning av värdena på försålda villafastigheter. Dessa låg i regel över taxeringsvärdena, varför en justering ansågs påkallad. Den slutliga höjningen blev dock icke den som rekommenderats utan väsentligt lägre. Villor med taxeringsvärden under 100 000 kr. höjdes med 32 procent, villor mellan 100 000 och 125 000 kr. med 41,6 procent och villor i värdeskikten 125 000—150 000 kr. samt 150 000— 175 000 kr. med 44,5 procent. För villor mellan 200000 och 225 000 kr. motsvarar den genomsnittliga höjningen 40 procent och för villor i tre skiktgränser över 225 000 kr. med respektive 37 procent, 32,9 procent och 39,5 procent. Genomsnittet för samtliga villor torde, herr talman, utgöra 36 procent — alltså inte ens hälften av vad som rekommenderades vid riksskattenämndens möte. Flertalet villor och praktiskt taget alla fritidshus kommer att ligga inom 2-procentsskiktet. Efter den preliminära fastighetstaxeringen har nämligen endast 3 procent av alla villor fått ett taxeringsvärde överstigande 150 000 kr. och endast 0,9 procent av dessa har åsatts värden över 225 000 kr. Av fritidshusen har endast cirka 0,3 procent åsatts högre taxeringsvärde än 150 000 kr. Beträffande fritidshusen föreligger en motion, och jag skall kanske nämna några ord om denna i sammanhanget. Motionärerna vill ha en utredning om en särskild beskattning av fritidshusen. Detta är en fråga som har samband med den kommunala fastighetsskatten. Taxeringsvärdena för fritidshusen höjs nu betydligt mer än värdena för villor, och särskilt kraftigt sker detta i utpräglade fritidskommuner. Dessa kommuner får därigenom ett ökat skatte underlag. Utskottet erinrar liksom tidigare om att kommunerna har olika möjligheter att kompensera sig för sina kostnader för fritidsbebyggelsen. Vi anser därför att skälen för en särskild beskattning av fritidshus nu är svagare än tidigare och avstyrker följaktligen detta motionsyrkande. Resultatet av de nya procenttalen blir att praktiskt taget inte någon får betala annan »progressiv» skatt på sin villa än den han redan förut betalar. 95 procent av alla villor för permanent bruk har efter den företagna höjningen faktiskt ett taxeringsvärde under 150 000 kr. Utskottet kan därför inte hålla med motionärerna om att villataxeringen efter dessa justeringar innebär någon orättvisa mot villaägarna. Tvärtom, de är fortfarande gynnade i förhållande till dem som bor i hyreshus. Man får hålla i minnet att syftet med schablonen är att beskatta skälig förräntning på det kapital som fastigheten representerar. Gör man en jämförelse med dem som i stället sätter in sitt kapital i ett sparinstitut står detta alldeles klart. De får betala inkomstskatt på ränteinkomsten intill sista öret. Den eventuella höjning av villaägarnas bostadskostnad som inträffar till följd av de höjda taxeringsvärdena, blir måttlig, och det gäller även högt taxerade villor. Låt mig ta ett exempel. Jag sade att den genomsnittliga höjningen blir 36 procent. Det genomsnittliga taxeringsvärdet beräknas uppgå till 52 000 kr., och detta har nu höjts till 70 000 kr. 2 procent på 52 000 kr. minus det extra avdraget på 200 kr. gör 840 kr. Nästa år blir det alltså 2 procent på 70 000 kr. minus det till 500 kr. höjda extra avdraget. Det blir då 900 kr., alltså 60 kr. mer. Den som har 30 procents marginalskatt får betala 18 kr. mer, och den som har 50 procents marginalskatt får betala 30 kr. mer. Det kan då rimligen inte vara den katastrof som man vill försöka göra gällande. Utskottet kan därför inte tillstyrka yrkandena om lägre procentenheter och högre extra avdrag, d.v.s. 600 kr. i stället för föreslagna 500 kr. i propositionen. Av samma skäl som jag åberopat kan utskottet inte heller tillstyrka yrkandet om att man för fastigheter med minst 30 års ålder skall äga rätt till ett årligt värdeminskningsavdrag på 2 procent av byggnadsvärdet. Det skulle betyda en återgång i viss mån till de gamla bestämmelserna och komplicera det hela. Vad beträffar garantibeloppet eller repartitionstalet för enoch tvåfamiljsfastigheter yrkas att detta skulle avvecklas eller sänkas till en eller en och en halv procent. Bevillningsutskottet har tidigare uttalat sin sympati för att man avskaffar denna garantibeskattning och garantibeloppet. Men i dagens läge finner vi det praktiskt omöjligt att göra det. Om man gör en sådan operation, får det ganska betydande konsekvenser för kommuner med stora kraftverksanläggningar och kommuner med utpräglade fritidsvillaområden. Det skulle komma att betyda ett relativt stort skattebortfall, och man får inte heller bortse ifrån att ett differentierat repartitionstal skulle komplicera deklarationsoch taxeringsförfarandet. Därför avstyrker utskottet även detta yrkande. Herr talman! Även om schablonen har vissa olägenheter genom att den måste ändras varje gång vi företar en justering av fastighetstaxeringsvärdena, menar vi att den är avgjort bättre än den gamla metoden. Den är enkel och praktisk från deklarationsoch taxeringssynpunkt. Den tidigare metoden var däremot krånglig och opraktisk och medförde mängder av processer. Utskottet kan därför inte heller tillstyrka yrkandet om utredning om ett nytt system. Med detta, herr talman, yrkar jag bi
Herr talman! Även om ett stort antal villafastigheter kommer att befinna sig bland dem som får tvåprocentig intäktsberäkning kommer dock detta system att innebära att samtliga fritidsstugeägare kommer att bli föremål för skatteökning. Dessutom drabbas samtliga villaägare där taxeringsvärdet är över 30 000 kronor, om man räknar med en 50-procentig ökning av taxeringsvärdena vilket är ganska vanligt på centralorterna. Räknar man med en 35-procentig ökning inträder skattehöjning vid ett nuvarande taxeringsvärde av ca 40 000 kr. och däröver. Ett övervägande antal personer kommer alltså att få skatteökningar genom vad vi nu går att besluta.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 34, som avgivits med anledning av propositionen 49, behandlas även motioner angående beskattning av fritidshus. I de likalydande fyrpartimotionerna I: 786 och II: 922 hemstiälls att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte begära en utredning av förutsättningarna och formerna för en beskattning av fritidshus. Detta, herr talman, är ingen direkt ny fråga. Den behandlades redan 1962 i bevillningsutskottets betänkande nr 17 i samband med diskussionen om fastighetsbeskattningen. Det framhölls redan vid denna tidpunkt att kommunerna är huvudmän för planläggningen och att detta drar med sig åtskilliga kostnader. Utgifterna för planläggning och ordnande av sanitära och andra förhållanden har stigit undan för undan även då det gäller sommarstugebebyggelse, och en hel del av dessa utgifter faller som bekant på kommunerna. Frågan om kommunernas möjligheter att kompensera sig för utgifter med anledning av fritidsbebyggelse har också senare varit föremål för riksdagens behandling ett flertal gånger, under de senaste åren dels i samband med bevillningsutskottets betänkande nr 8 år 1968, dels i anslutning till dess betänkande nr 7 år 1969. Vid båda dessa tillfällen har motionerna avslagits, men bevillningsutskottet har dock i sina betänkanden förutsatt att Kungl. Maj:t skulle ha sin uppmärksamhet fäst vid dessa frågor, som utskottet ansett ha stor betydelse för kommuner med fritidsbebyggelse av större omfattning. I det betänkande som föreligger i dag är utskottets skrivning, som vi märker, inte lika positiv som i de två föregående, detta på grund av de höjda värdena efter 1970 års fastighetstaxering. Utskottet framhåller att de av motionärerna framförda frågorna har nära samband med frågan om den kommunala fastighetsskatten. Det framhåller också att taxeringsvärdena har höjts för fritidshus i de utpräglade fritidskommunerna och att dessa kommuners skatteunderlag härigenom i viss mån har höjts. Detta är obestridligt, och jag har ingen invändning att göra på den punkten. När sedan utskottet uttalar den uppfattningen att de av motionärerna framförda skälen för en särskild beskattning av fritidshus gör sig gällande med mindre styrka nu än tidigare kan jag emellertid inte följa med i resonemanget. Visserligen får fritidskommunerna ett ökat skatteunderlag genom de nya taxeringsvärdena, men detta kompenserar ändå inte kommunerna för de utgifter som fritidsbebyggelsen åsamkar dem. Som herr Brandt antytt är det naturligtvis möjligt för kommunerna att genom exploateringsavtal och byggnadslovstaxor få vissa kostnader täckta, men kommunerna kompenseras ändå inte för alla de kostnader de har på grund av fritidsbebyggelsen. Jag anser det inte riktigt och rimligt att det i längden skall fortgå så att värdkommunerna får svara för en allt större kommunal service och inte får mer hjälp att betala kostnaderna härför än genom de belopp som de får in i fastighetsskatt. För att belysa några av de problem som uppstår för de s.k. värdkommunerna för fritidsbebyggelsen vill jag i korthet anföra följande. Vi kan som exempel ta skärgårdskommunerna i Stockholms län. Befolkningsunderlaget i dessa är i allmänhet svagt och vikande. Genom att länets skärgård alltmer uppbär funktionen att vara fritidsoch sommarbostadsområde för en växande del av Storstockholms befolkning, får dessa skärgårdskommuner under sommaren en mångdubbelt ökad befolkning. Det är naturligt att dessa sommargäster och andra besökande tillför kommunerna en del inkomster genom att den bofasta befolkningen får möjlighet till försäljning av vissa produkter. Den får också en del arbetstillfällen som medför inkomster till kommunen. För kommunerna är emellertid de skatteinkomster man direkt eller indirekt får från fritidsbebyggarna otillräckliga i förhållande till de ökade kostnader som denna fritidsbebyggelse för med sig. Låt mig i detta sammanhang bara nämna kostnaderna för olika kommunala organ och funktioner såsom byggnadsnämnd och dess byggnadsinspektörer, hälsovårdsmyndigheterna, brandväsendet o. s. v. Dessa organ måste vara dimensionerade för att motsvara de stora krav som fritidsbebyggelsen för med sig. Planeringen för att trygga tillgången på dricksvatten, anordningar för avlopp, förvaring av sopor och avfall och över huvud taget byggandet av tillfredsställande sanitära anordningar medför både organisatoriska och ekonomiska problem för dessa kommuner. Ett exempel på en typisk kommun i Roslagen med betydande fritidsbebyggelse är Frötuna kommun. Kommunen hade den 1 januari i år 1460 invånare. I den fanns inte mindre än 4670 fritidshus. Kommunens inkomst efter 1969 års taxering för denna fritidsbe byggelse var genom fastighetsskatten 16 681 skattekronor vilket gör cirka 200 000 kr. De nya taxeringsvärdena ger något mer, vilket också herr Brandt har framhållit, vilket gör att kommunens inkomst kommer att stiga till cirka 280 000 å 300 000 kr. Denna summa täcker ändå inte utgifterna på långt när. Det är väl ganska naturligt att detta kommer att medföra stora problem för kommunerna med de kommunala investeringar som måste göras, om kommunerna över huvud taget skall kunna bereda sin fritidsbefolkning en någorlunda hygglig service. Med anledning av de problem som otvivelaktigt kommer att uppstå har vi motionärer velat aktualisera frågan om de åtgärder som bör vidtagas för införande av en kommunal beskattning av fritidshus överensstämmande i huvudsak med fritidsutredningens betänkande. Fritidsutredningens betänkande innehåller som vi vet bl.a. ett förslag om att kommun skall äga rätt att uttaga en årlig avgift på fritidsbebyggelse med högst 200 kr. under förutsättning att denna avgift kommer de fritidsboende till gagn genom en ökad service från kommunernas sida. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motionsparet I: 786 och II: 922, således att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa om utredning av förutsättningarna och formerna för en beskattning av fritidshus.

Herr talman! Efter de anföranden som hållits kan jag begränsa mig till att understryka dels vad herr Magnusson i Borås tidigare anfört och dels vad herr Nyström just nu mycket vältaligt har framhållit. Den motion jag väckt beträffande beskattningen av fritidshusen står i överensstämmelse med den fyrpartimotion som herr Nyström har argumenterat för. Herr Nyström har helt rätt när han säger att kostnaderna för de små skärgårdskommunerna är mycket höga och mycket besvärande; de tenderar dessutom att öka. De många fritidsmänniskorna kräver en omfattande service. Man kan nämna exempel på många kommuner i Stockholms län. Herr Nyström nämnde Frötuna och man kan peka på kommuner söder om Stockholm som Ösmo och Österhaninge. Man kan peka på Djurö i mellanskärgården och Blidö i norra delen av skärgården. Blidö har cirka 800 fasta invånare. Dessa människor skall alltså stå för en mycket omfattande service till gästande fritidsmänniskor till ett antal av mellan 20 000 och 25 000. Herr talman! Efter herr Nyströms anförande skall jag begränsa mig till att säga, att det inte kan vara rimligt att det är på det sättet. Problemet måste lösas. Jag ber således att få yrka bifall till motionen II: 922 av herr Nyström m.fl.

Herr talman! I den här villaägardebatten finns det kanske anledning att erinra de borgerliga talarna om att det också finns andra boendekategorier i detta land än villaägare. När nu reservanterna försöker göra gällande att villaägaren skulle vara en missgynnad person, vill jag tvärtom påstå att inga skulle vara gladare än hyresgästerna i flerfamiljshusen om de också fick tillämpa de generösa skatteregler som villaägarna nu har. Villaägarna har ju möjlighet att i sina deklarationer dra av en mycket betydande del av boendekostnaden, nämligen den som svarar mot räntor på upplånat kapital. Mot detta står den lågt fastställda intäktsprocenten på fastighetens taxeringsvärde. Följden blir därför att de flesta villaägarna kan redovisa betydande underskott i dekla rationens fastighetsbilaga, ett underskott som sedan kan utnyttjas för att minska skatten på övriga inkomster. Några motsvarande förmåner skattemässigt eller på annat sätt har inte övriga boendekategorier fått av samhället. För att något belysa vad dessa skatteförmåner betyder för bostadskostnadernas storlek i det enskilda fallet skall jag helt kortfattat redovisa ett exempel från Lund. Det avser bostadskostnaderna år 1969 för en nybyggd villa, och det är i det ena fallet fråga om hyresrätt och i det andra fallet om äganderätt. Produktionskostnaden var i det aktuella fallet 110 000 kr., lägenhetsytan 120 kvm och taxeringsvärdet 90 000 kr. När vi gjorde upp en bostadskostnadskalkyl och tog hänsyn till den skattemässiga avdragsrätten för villaägare visade det sig att en 30 000-kronorsinkomsttagare som ägde villan skulle få en boendekostnad på 5275 kr. per år exklusive värmekostnader, medan boendekostnaden blev inte mindre än 7 840 kr. om, man i stället hyrde motsvarande bostad. Skillnaden uppgick alltså i detta fall till 2565 kr. Boendekostnaderna för den som hyrde var alltså i det närmaste 50 procent högre än för den som ägde samma nybyggda villa. Detta exempel kanske säger en del om de fördelar som avdragsrätten innebär för villaägaren. Dessutom ökar skattesubventionerna med inkomsten, men det är kanske en fråga som vi inte har någon anledning att ta upp i dag. Man kan naturligtvis invända att de skillnader i boendekostnader för hyresgäster och villaägare, som jag här har försökt belysa, minskar efter hand som villaägarna amorterar sina fastighetslån. Skattesubventionerna blir alltså mindre för äldre villafastigheter för att så småningom kanske helt försvinna. Men totalbilden av villaägarnas skatteförmåner jämfört med andra bostadskonsumenters är ändå ganska klar. Om man ser till villaunderskottens totala omfattning i inkomsttaxeringen efter avdrag för eventuella överskottsfastigheter, tror jag man kan konstatera detta. Det finns inga färdiga sammanställningar på detta område, men på basis av uppgifter från finansdepartementet och från statistiska centralbyråns taxeringsstatistik kan man räkna fram att villaunderskottens netto även efter 1970 års allmänna fastighetstaxering snarare kommer att ligga över än under en miljard kronor. Villaunderskotten uppgår alltså till rätt betydande belopp. De borgerliga reservanterna säger sig nu vilja verka för att likaberättigande beskattningsvillkor och boendekostnader skapas mellan olika boendekategorier. Jag tycker att det är en riktig princip, men tyvärr tycks man på den kanten ha fått en helt felaktig uppfattning om vilken boendekategori som är den missgynnade i sammanhanget. Jag skulle önska att de borgerliga reservanterna med samma glöd som man nu mobiliserar för villaägarna också kunde ställa sig bakom önskemål om förbättringar också för den boendekategori som är den mest missgynnade, nämligen de vanliga hyresgästerna i flerfamiljshus. Men på den punkten har i varje fall jag aldrig märkt något intresse från borgerligt håll. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka avslag på reservationerna 1—3 som fogats till bevillningsutskottets betänkande.

Herr talman! Vi fick nyss höra av en företrädare för regeringspartiet, att de som bor i hyreshus skulle vara alldeles speciellt missgynnade. Jag har ju ingen anledning att såsom representant för moderata samlingspartiet känna mig träffad av detta. Det är nämligen en kritik som främst måste riktas mot det parti som har bestämt under flera tiotal år och som har skött bostadspolitiken uteslutande efter de riktlinjer som partiet självt har ansett rimliga. Om detta nu har lett fram till att vi har fått en sådan besvärlig situation för hyresgästerna i hyreshusen, må det vara en allvarlig tankeställare för den sittande regeringen. När herr Pettersson gör denna jämförelse mellan hyreshusen och villorna, gör han problemet alldeles för enkelt. Då han talar om det stora underskott som villorna redovisar, bortser han helt enkelt från att villaägarna skall betala kostnader för reparationer samt alla andra kostnader för fastigheten, vilket ju gör att det uppstår underskott vid deklaration av en villa. Vad det här är fråga om är att man nu ämnar lägga en ytterligare beskattning på 250 miljoner kronor per år på de kategorier som har skaffat sig egnahem. Det gäller i allmänhet familjer och då främst barnfamiljer, som i dag har de största kostnaderna på grund av den inflationistiska politik som vi för närvarande upplever. Dessa människor kommer att drabbas hårdast av det skatteförslag som riksdagen om några veckor kommer att besluta om. Det är ofta familjer med inkomster mellan 30 000 och 50 000 kronor som har skaffat sig dessa egnahem och som därigenom återigen kommer att få vara med om att betala. Beträffande villorna i Stockholmstrakten har taxeringsvärdena höjts med ända upp till 80 och 90 procent. Det behöver inte vara någon särskilt märkvärdig villa som i dag taxeras för 190 000 å 200 000 kronor i detta område. Det gäller sannerligen inte några lyxvillor, men det är en boendeform som är till utomordentligt stor nytta och välsignelse för alla de stora barnfamiljerna. Det är dem som man i dag är ute efter att ytterligare beskatta.

Herr talman! Jag är själv villaägare så jag vet vad jag talar om beträffande de förmåner som villaägarna har i motsats till övriga boendekategorier. Om herr Wennerfors har den uppfattningen att villaägarna möjligen är intresserade av mitt lilla anförande här, hoppas jag att också hyresgästerna, som bor i flerfamiljshusen och som inte har dessa skattesubventioner och detta extra stöd från samhället, är intresserade. Herr Magnusson i Borås säger att moderata samlingspartiet inte har anledning att ta åt sig någon kritik på denna punkt. Detta är inte riktigt. Deras s.k. besparingsaktioner har ju i de flesta fall gått ut just över dem som bor i flerfamiljshus. Senast har vi sett exempel på detta i det budgetförslag som partiet har framlagt. Vidare har herr Magnusson motiverat det extra villastödet via skatten med att det bor barnfamiljer i villorna. Då vill jag fråga herr Magnusson om det inte bor barnfamiljer i flerfamiljshusen. Har de det inte ofta ännu sämre ställt än de som har möjlighet att kosta på sig en villa? Det är intressant att konstatera att moderata samlingspartiet tydligen bara är intresserat av att hjäl pa de barnfamiljer som bor i villa. Jag menar att man icke kan skjuta på det problemet, utan man måste på något sätt skapa en boenderättvisa mellan hyresgäster å ena sidan och villaägare å den andra. Denna rättvisa bör åstadkommas så, att man, om man anser att villaägarna inte har ett alltför stort ekonomiskt stöd nu, bör på motsvarande sätt ge också hyresgästerna i flerfamiljshusen möjlighet att få motsvarande stöd. Men ett sådant stöd bör i så fall inte utformas på samma sätt som villaägarstödet är konstruerat nu, nämligen att det lämnas högre stöd ju högre inkomsten är. Jag tror vi har anledning att diskutera detta problem mycket mera seriöst i stället för att gå ut i debatten med sådana allmänna beskyllningar som moderata samlingspartiet har kommit med här.

Herr talman! Herr Pettersson i Lund säger att vårt parti skulle ha någonting emot att vi får billigare bostäder, men det är ju precis tvärtom. Vi har hela tiden hävdat att den bostadspolitik, som för närvarande förs i vårt land och som har förts under ett flertal år, har lett till så oerhört höga hyreskostnader att människorna i dag i ytterst ringa utsträckning har möjlighet att betala dem. Det är i stället ni som har drivit den politik som medfört dessa höga hyror. Det är därför inte vi som skall ta ansvaret för den politiken, utan det ansvaret måste onekligen falla på regeringen. När man sedan fortfarande talar om subventioner till vissa grupper — i detta fall till villaägarna — framkallar man detta resonemang genom att begagna sig av en helt felaktig statistik. Har herr Pettersson inte reda på att det t.ex. när det gäller fastighetstaxeringen för de vanliga hyreshusen förekommer full avdragsrätt för alla räntekostnader som är nedlagda i fastigheten, att det också förekommer full avdragsrätt för alla reparationer som företages och att det även förekommer full avdragsrätt för alla de kostnader som är förenade med driften av fastigheten? Naturligtvis kommer detta också i sin tur att påverka hyressättningen. Det är inte där, herr Pettersson, som felet med de höga hyrorna ligger, utan det är helt enkelt den bostadspolitik ni driver som gör att vi har för höga boendekostnader i hyreshusen. När det sedan är fråga om de familjer som bor där har vi samma känsla för dessa, och det är därför vi har velat att man skall föra en annan bostadspolitik än den nuvarande. Jag har anledning att tala om — och det kan inte herr Pettersson förneka — att just de kategorier som i dag har skaffat sig ett eget hem är människor som har lagt ned mycket arbete själva och gjort mycket stora uppoffringar på andra områden. Jag kan inte förstå av vilken anledning den socialdemokratiska regeringen i dag anser att dessa människor har en ytterligare skattekraft och därför höjer skatterna för villorna och fritidshusen samtidigt som man också kommer att genomdriva en skattepolitik som innebär att skattetrycket kommer att höjas ytterligare för de flesta barnfamiljerna i vårt samhälle. Det är det stora felet i dagens politik!
Herr talman! För att inga missförstånd skall uppstå vill jag påpeka att jag ingalunda missunnar villaägarna ett boendestöd från samhällets sida. Mitt krav och min påminnelse i dag gällde att man också måste se på hyresgästernas situation. De är inte alls så generöst behandlade som moderata samlingspartiets företrädare vill göra gällande. När man lyssnar till dessa förstår man att något stöd för att åstadkomma låga boendekostnader för hyresgästerna inte finns på det hållet. Det har framkommit helt klart i denna debatt. Herr Magnusson i Borås anförde också att de höga boendekostnaderna är ett resultat av regeringens politik. Vi skall väl inte ta upp en debatt på den punkten nu. Jag vill bara säga att moderata samlingspartiets recept för att klara av dessa höga boendekostnader, som slår speciellt hårt när det gäller flerfamiljshusen, tydligen är att ta bort ytterligare stöd för de kategorier som bor i flerfamiljshusen. Det tycker jag ändå är att vända upp och ned på begreppen.
Herr talman! Det är en gammal visa som herr Pettersson kväder här, och den utgår från lika felaktiga premisser som alltid tidigare och ofullständig kunskap om vårt skattesystem. Det är ju så, herr Pettersson i Lund, att alla som behöver låna pengar här i landet får göra avdrag för räntan, vad de än lånar till. Herr Pettersson kan låna för att köpa en Rolls Royce eller en Bentley och får då göra avdrag för ränta. När herr Pettersson talar om boenderättvisa, varför inte då också nämna bilrättvisa, att alla skall ha samma bil och samma förmåner när det gäller skatten? Den som lånar till en förnämare bil får göra avdrag. Vore det rättvist, medan den som har gjort uppoffringar, som herr Magnusson i Borås riktigt framhåller, för att bo bättre, ofta för att bereda sina barn en bättre uppväxt — vi är eniga om att det gäller en bra boendeform — skulle diskrimineras? Det är fullständigt ofattbart att herr Pettersson kan driva en sådan linje — att den som vill bo bra skall diskrimineras medan den som vill slösa bort sin egendom och låna pengar för helt andra saker skall gynnas. Den som lånar pengar för att resa till Hawaii eller någon annanstans får också göra avdrag för räntan. Den hyresgäst, herr Pettersson, som skulle behöva låna pengar för sin hyra eller som skulle vilja låna pengar för att betala hyran för exempelvis 20 år framåt får också göra avdrag. Här finns en rättvisa. Den som bor i ett hyreshus behöver inte låna pengarna därför att hyran är utslagen på så lång tid. Men den som bygger ett eget hem behöver låna pengarna därför att han måste satsa en väldig massa pengar på en gång. Det är fullt rättvist. Vi har ett skattesystem som bygger på skatteförmågeprincipen, och den som nödgas betala ränta förlorar i skatteförmåga. Det är mycket enkelt och klart. Jag tror att herr Pettersson skulle kunna få en lektion om detta av någon som han lyssnar mer till än mig, nämligen finansministern, som ju begriper det här. Han har precis samma synpunkter på denna fråga som dem jag framfört här. Det är, herr talman, underligt — jag upprepar det — att herr Pettersson i Lund och hans anhängare vill diskriminera dem som vill använda sina pengar på ett mycket vettigt sätt, ty det är det att bo bra. De får kanske därigenom offra andra förmåner som andra människor har. Men det är kontentan i herr Petterssons resonemang. Jag delar herr Wennerfors” mening att villaägare och egnahemsägare — vårt folk som herr Sträng brukar uttrycka det — nog är intresserade av den ut läggning som herr Pettersson här har presterat.

Herr talman! Detta är ingen debatt i en ny fråga. Vi har tidigare haft en liknande debatt förut. Men jag skulle vilja säga att vad som har krävts i denna kammare och som inte har fått något riktigt gensvar är en likställighet mellan egnahemsägaren och bostadsrättsinnehavaren. I båda dessa fall rör det sig om ett sparande, ett sparande som man helt enkelt måste ta hänsyn till. Alla vet att det kan bli fråga om insatser på 10000 å 15000 kronor för en bostadsrättsinnehavare. För egnahem är insatserna 20000 å 25 000 kronor, åtminstone på den ort där jag bor. Det är alltså likställighet i huvudsak beträffande kapitalinsatsen, men det är inte någon likställighet i annat hänseende. Med anledning av att herr Sjöholm åberopar finansministern vill jag säga, att också finansministern har lyssnat till detta krav. Det finns nämligen en motion i detta ärende, undertecknad av herr Lindkvist m.fl., där vi har sagt, att vi kräver inte någon försämring för egnahemsägare utan en likställighet mellan två grupper. Jag tycker att det är alldeles riktigt att så skall vara fallet. Finansministern har nu tillkallat en utredningsman, som skall söka ta hänsyn till detta och föreslå en ordning som jämställer dessa båda grupper. De är inte likställda i dag. Jag kan åberopa många exempel på detta och vittna om att det inte finns någon chans för en hbostadsrättsinnehavare att få likställighet f. n. Man bör resonera från utgångspunkten att alla boendeformer i så stor utsträckning som möjligt måste behandlas lika, och det är det debatten rör sig om. Vi är inte ute efter att på nå got vis vilja försämra förhållandena för egnahemsägarna men vill åstadkomma en liknande behandling för annan boendeform för att därigenom få till stånd, en rättvisa.

Herr talman! Jag tycker man bör slå fast vad saken egentligen gäller. Vi har en schablontaxering av villafastigheterna. Då och då görs ju en utredning om fastigheternas saluvärden för att möjliggöra en riktig beskattning av det ned» lagda kapitalet. Detta har inte med socialdemokrati att göra, utan det rör sig om en utredning för att få fram adekvata värden. Vid det av riksskattenämnden anordnade sammanträdet fastställdes den genomsnittliga taxeringsnivån, men detta skedde på basis av 1968 års saluvärden för att det skulle bli en tillfredsställande marginal. Man utgick alltså inte ens från det aktuella dagspriset. Man räknade heller inte med 100 procent av 1968 års saluvärden utan med 75 procent, men i verkligheten bygger propositionen på ett underlag av i ett genomsnitt 36 procent. Märkvärdigare är det inte. Ursprungligen var vi förmodligen ganska eniga om procenttalet 3, men varje gång taxeringsvärdena höjts har procenttalet sänkts så att det ungefär kompenserat de nya taxeringsvärdena, och därför har vi numera fått procenttalet 2. Att det ändock i vissa fall har blivit en relativt kraftig höjning av skattebelastningen har inte sin grund i någon socialdemokratisk politik, utan har skett helt enkelt därför att villor sålts till avsevärt högre pris än taxeringsvärdena, varigenom vederbörande kunnat tjäna pengar. Det verkliga värdet har varit mycket högre än det taxerade värdet, och för att i någon mån eliminera denna skillnad har vi höjt det extra avdraget från 200 till 500 kronor. Det är vad som har skett.

Herr talman! Jag förmodar att kammarens ledamöter räknade med att denna debatt nu skulle vara avslutad. Självfallet väntade jag med stort intresse på om herr Wennerfors skulle få svar på sin direkta fråga till herr Pettersson i Lund, som han upprepade ett par gånger, huruvida denne ville att beskattningen på villorna skulle höjas. Herr Pettersson svarade inte, trots att han hade flera repliker, utan överlämnade väl i viss mån denna uppgift till herr Svenning. Herr Brandt och jag har ju tidigare haft diskussioner om villabeskattningen, och vi får nu tillfälle till en ny omgång. Jag medger, herr Brandt, att införandet av schablonbeskattningen av villor innebar en stor förenkling i taxeringsförfarandet. Men herr Brandt kan inte förneka att schablonbeskattningen slår blint och ger mycket olika resultat. Socialdemokraterna och framför allt herr Pettersson i Lund stirrar sig blinda på det ränteavdrag som tillämpas inom villabeskattningen. Jag vet inte om jag vågar säga det, men jag tycker faktiskt att herr Sträng är en klok man. Han sade på den socialdemokratiska partikongressen ifrån att det inte kan bli tal om att avskaffa ränteavdragen i villabeskattningen. Det är omöjligt att avskaffa dessa avdrag på ett område utan att också göra det på andra. Men den skyhöga ränta, som man nu får göra avdrag för, kan vil ändå inte villaägarna lastas för. Det är ju inte de som drivit fram det ränteläge som vi för närvarande har. Det är ett resultat av den ekonomiska politik som regeringen för. Ni talar alltid så tyst om att man numera inte såsom tidigare får göra avdrag för reparationskostnader, värdeminskning, avdrag för sotning, vattenoch renhållning o.s.v. Herr Pettersson i Lund vet att dessa kostnader har stigit förskräckande på ett par år. Jag skulle kunna lämna herr Pettersson i Lund många exempel på verkningar av den nyss genomgångna hårda snövintern, som framtvingat reparationer på åtskilliga villor i det område där jag bor. För dessa reparationer får man alitså inte längre göra avdrag. Jag tog upp dessa frågor när vi dis kuterade budgeten i samband med statsverkspropositionen i januari, men då var det ingen som ville ta upp en debatt. Jag har från början reagerat mot den dubbla progressivitet som vi har när det gäller villabeskattningen. Man tar inte någon som helst hänsyn till om det gäller en stor familj som behöver större bostad och inte heller om någon av yrkesskäl kan behöva ett eller två rum till i villan, såsom konstnärer och andra. Alla skall beskattas efter den dubbla progressiviteten. Emellertid är det en annan synpunkt som jag skulle vilja lägga på detta. En av motiveringarna för individuell beskattning enligt finansministerns proposition, det s.k. skattepaketet, är att man skall åstadkomma en förenkling i skattesystemet. Men man åstadkommer inte någon särskilt stor förenkling när det t.ex. gäller villabeskattningen, eftersom man begränsar de sidoinkomster, de B-inkomster, som får räknas in bland A-inkomsterna. Det är samma trassel och krångel som förut för människor som har både A och B-inkomster. även om herr Sträng höjt beloppet från 1000 till 2000 kronor, blir det fortfarande samma krångel när man skall räkna ut detta på den gula blanketten. Det skall man göra nu före den 30 april för att ta reda på om man skall göra fyllnadsinbetalning eller inte. Om man tycker att en princip är riktig — som socialdemokraterna tycker om den individuella beskattningen — varför upphör plötsligt riktigheten av denna princip när man kommer litet högre upp på inkomstskalan? Där upphör tydligen förnuftet. Principen är förnuftig i botten, men inte högre upp: B-inkomster skall inte individuellt beskattas, förmögenheter skall inte heller individuellt beskattas. Nej, då gäller en helt annan princip och en helt annan rättvisa. Man skulle kunna förenkla även villabeskattningen om man genomförde individuell beskattning även för B-in komster. Men den förenklingen vill inte socialdemokraterna vara med om. Vi kan inte dra någon annan slutsats, herr Pettersson i Lund, än att avsikten är att klämma åt villaägarna.

Herr talman! I här föreliggande utskottsutlåtande och den därvid fogade reservationen tas samtliga de motioner upp till behandling som har väckts i detta sammanhang. Motionerna bygger på de avvikande meningar som framfördes alla redan år 1967. Motiveringarna för dessa uppfattningar har ingalunda blivit svagare utan tvärtom starkare allteftersom tiden har gått. Jag tror mig våga säga att jordbruksbeslutet år 1967 i vissa stycken var syn nerligen illa genomtänkt. Detta har också kommit till synes därigenom att regeringen självmant har gått in för att korrigera vissa detaljer i det. Den mest anmärkningsvärda förändringen gäller Norrlandsstödet. Från början hävdade man mycket bestämt att detta borde helt avskrivas. Sedan ändrade man uppfattning och sade att det kunde få vara kvar i tre år, men sedan borde det avskrivas. När propositionen kom visade det sig att man inte vågade stanna ens vid den ståndpunkten, utan förklarade att man tills vidare kunde låta Norrlandsstödet vara kvar. Den nuvarande jordbruksministern har tillsatt en särskild utredning som skall granska det norrländska jordbrukets intressen och stödformer. Jag tycker att det är riktigt och bra att man till sist har hamnat i det läget. Ett annat exempel är mjölkregleringen som skulle avskaffas efter ett visst mönster under ett antal år. Det skulle gå till på det sättet att konsumtionsmjölkpriset successivt skulle sänkas och detta skulle sedan kompenseras genom ett höjt smörpris — smöret skulle kosta 13 å 14 kronor per kilo. Det visade sig emellertid ganska snart att även detta beslut var synnerligen orealistiskt. En följd har det kanske fått — utslaktningen av mjölkkor i detta land torde slå rekord i Europa. Även på detta område har jordbruksministern tillsatt en utredning som skall se över problemen. Det tycker jag är mera värt ett erkännande. Det stolta projektet med animaliefabrikerna såsom varande en särskilt effektiv form av livsmedelsproduktion kolliderade synnerligen kraftigt med miljövårdsintressena, sedan det blev klart vilka väldiga marodörer dessa animaliefabriker egentligen är. Det har också sedermera visat sig att det rationella familjejordbruket kan producera dessa varor till fullt konkurrensmässiga priser. Reservanterna kräver därför på denna punkt återhållsamhet i fortsätt Krympningen av produktionsvolymen till 80 procent av det inhemska behovet motiverade man då med att vi skulle bereda plats för en ökad import, framför allt från u-länderna, till billiga priser. Nu har man i samband med Nordekförhandlingarna gått med på att överlåta åt Danmark att fylla det supplementärbehov av livsmedel som vi kan komma att få. Det intressanta är att samtidigt som vi arbetar för att krympa vår egen produktion och lägga ned 10 000—12 000 jordbruk per år hjälper vi i stället till att bevara motsvarande antal jordbruk och motsvarande jordbruksproduktion i Danmark. Det var ju inte precis meningen. Det svenska jordbruket minskade efter kriget sin produktion på samma gång som det danska jordbruket ökade sin produktion med 25 procent. Men det finns större anledning att minska jordbruksproduktionen i Danmark än det finns i vårt land. Därför är det motiverat att ställa den fråga som framförs i en av motionerna, nämligen denna: Vad är det för mening med att envist hålla fast vid 80-procentsgränsen för vår egen produktion, när vi är beredda att bevara motsvarande produktion t.ex. i Danmark? Jag måste säga att regeringens och riksdagens tidigare beslut på denna punkt var felaktigt, och lika felaktigt är det beslut som har fattats i Nordekförhandlingarna att överlåta åt ett annat land att fylla den produktion som vi i vårt land samtidigt skall dra ner. Detta var några exempel på att regeringen själv gjort korrigeringar i 1967 års beslut. Det är klokt att man inte dogmatiskt håller fast vid sådana beslut som har visat sig vara mindre välbetänkta. Utöver de korrigeringar som regeringen själv har gjort finns det också en del andra att göra, och det är dessa korrigeringar motionärerna och re: servanterna nu vill peka på, och vi hoppas på en rättelse härvidlag så småningom. När riksdagen år 1967 uttalade att den snabba rationaliseringen av jordbruken skulle fortsätta, hade vi på vår sida den uppfattningen att man skulle öka ansträngningarna för att av de många små enheterna försöka skapa bärkraftiga familjejordbruk. Det har emellertid inte skett. De små jordbruken, som bäst behöver rationaliseringsinsatserna, har ställts vid sidan. Om man drar skiljelinjen vid så pass stora jordbruk som på 30 hektar, hamnar icke mindre än 88 procent av Sveriges jokdbruk under den gränsen och 12 procWft däröver. Det borde ju rimligen vara så att de största insatserna görs bland de 88 procenten. Men så sker inte. Det finns lantbruksnämnder som anser att jordbruk under 30 hektar inte har framtida bärkraft och icke är önskvärda för framtiden, och därför får dessa jordbruk när det gäller rationaliseringsinsatserna stå åt sidan för dem som är större. Denna princip tillämpas t.o.m. på arrendena, något som är ännu mer anmärkningsvärt. Tyvärr synes det som om vissa yngre teoretiker på lantbruksnämnderna inbillar sig att 1967 års jordbruksbeslut ger dem rätt till nära nog vilket förfaringssätt som helst. Som jag förut sagt har vi den meningen att det är bland de 88 procenten jordbruk under 30 hektar som huvudinsatserna bör göras för att successivt, som det hette, bygga upp bärkraftiga jordbruk. Förra årets siffror från jordbruksnämnderna visar emellertid att betydligt fler rationaliseringsåtgärder i förhållande till antalet jordbruk sätts in på den lilla gruppen — de 12 procenten — än på de 88 procenten under 30 hektar. Får jag med några exempel belysa detta. år 1969 beviljades 178 garantilån för jordförvärv. Av dessa gick 28 procent till den stora gruppen, som utgör 88 procent av jordbruken. Men till den lilla gruppen, som bara utgör 12 procent av jordbruken, gick 72 procent av samtliga utlämnade lån. Lånegarantierna, alltså de billiga lånen för yttre rationalisering, visar ungefär samma bild. De 88 procenten jordbruk under 30 hektar fick 50 procent av garantilånen, men det fick de 12 procenten jordbruk över 30 hektar också. Av garantilånen för byggnader gick 31 procent till de 88 procenten och 69 procent till den lilla gruppen på 12 procent. Detta torde visa att tillämpningen av riksdagens beslut knappast är sådan att den svarar mot riksdagens uttalande, nämligen att man successivt skall bygga upp bärkraftiga familjejordbruk. Det är inte de redan stora och relativt bärkraftiga som successivt skall byggas ännu större, utan det är de mindre och medelstora som successivt skall göras bärkraftiga. På den punkten har man tydligen tagit fel.

Nyligen publicerade utredningar av lantbruksstyrelsen, lantbrukshögskolan, representanter för departementet, statistiska centralbyrån, jordbrukets utredningsinstitut etc. visar att det ännu är ganska långt kvar till de här uppsatta målen. Den genomsnittliga arbetsinkomsten för så stora jordbruk som sådana på 40 ha — de får väl ännu åtminstone räknas till de bärkraftiga och relativt stora — är inte mer än ungefär 18 000 kr. Det innebär en inkomsteftersläpning i förhållande till industriarbetarna i dyrortsgrupp 3 med inte mindre än omkring 5 000 kronor.

När det gäller familjeinkomsten under den tiden skulle det ha behövts en höjning av prisnivån med så mycket som 7 procent för att inkomsten skulle bli jämförbar. Jag tror att det skulle ha väckt en väldig storm om man från jordbrukets sida vågat framhålla att en sådan höjning är nödvändig. Enligt riksdagsbeslutet skulle också rationella enheter ge företagsekonomisk lönsamhet. Med begreppet företagsekonomisk lönsamhet menade man då 35 procent på investerat kapital och samma timlön för jordbrukarna som jämförbara grupper. Nu har det visat sig att förräntningen på i jordbruket nedlagt kapital är synnerligen blygsam. Under perioden 1965—1968 var den genomsnittliga förräntningen för de jordbruk som jag nämnde och som behandlats i den tidigare utredningen endast 1,2 procent för gruppen 30—50 hektar. Går man till gruppen 20—30 hektar finner man en negativ förräntning. Detta är icke vad som kallas för företagsekonomisk lönsamhet. Lantbrukshögskolan har gjort en resultatanalys för en del jordbruk, och jag skall ta ett exempel från denna analys. Det gäller ett jordbruk på 39 hektar åker och 106 hektar skog i Mellansverige. Där var timlönen 1965 kronor 2: 17, 1966 4:67 och 1967 2:01. Det stämmer dåligt med de uppsatta normerna om 5 procents ränta och samma timlön för jordbrukarna som jämförbara grupper.

Finansministern uttalade från denna talarstol någon gång tidigare i år att han skulle ta hänsyn till det inom familjeföretagen arbetande kapitalet. Han har också utfärdat ett slags reduceringsregel som skulle vara till fördel för detta och därvid satt nedre gränsen vid en förmögenhet på 500 000 kronor. Det blir möjligen de allra största jordbruken, som kan få någon fördel av denna reduceringsregel. De vanliga jordbrukarna i vårt land har ytterst liten känning av den reduceringsregeln. De får i stället skatteskärpningar, vilka i sin tur kommer att ytterligare öka den inkomstklyfta som redan är ganska stor. Det behandlas nu i bevillningsutskottet en motion där man begär att deppa reduceringsregel skulle få ett lägsta - lopp av 300 000 kronor. Även om detta ingalunda skulle hjälpa alla jordbrukare att undgå en inkomstminskning skulle det utgöra en viss kompensation för de orimligt höjda fastighetsvärdena som jordbruket har fått vidkännas. Herr talman! När jag kritiserar dessa taxeringsvärden, som indirekt är skuld till att inkomstklyftan kommer att öka, är det därför att de har grundats på ett salupris som i vissa fall ligger ända upp till 100 procent över markens värde som jordbruksjord. Den oerhörda markprisstegring som ' skett i vårt land kan i betydande utsträckning tillskrivas den uppluckring av jordförvärvslagen som gjordes för några år sedan. Vid det tillfället uttalade vi från vårt håll varningar mot en sådan uppluckring, och många remissinstanser gjorde också detta. Dåvarande jordbruksministern påstod emellertid att det skulle bli till gagn för jordbruket, om det kunde tillföras även kapital från annat håll. Nu har vi några års erfarenheter av detta. Vari ligger vinsten? Vilken fördel har jordbruket av att man har släppt in andra köparkategorier på marknaden? Det skulle vara mycket intressant att få upplysning om det. Det orimligt uppskruvade markvärdet, som alltså ibland ligger 100 pro cent över avkastningsvärdet, kan väl åtminstone inte vara till någon fördel för jordbruket. Det kan möjligen vara till fördel för de människor som har haft så gott om pengar att de har kunnat placera dem i jordbruk i förhoppning om att på det sättet kunna skydda sig mot inflation. Men det var väl inte dem som man var ute för att skydda när man luckrade upp jordförvärvslagen. Jag har i min enfald inbillat mig, att man gjorde detta därför att det skulle, som jordbruksministern sade vid det tillfället, bli till gagn för jordbruket i vårt land. Men i själva verket har möjligheterna att fylla ut inkomsteftersläpningen ingalunda blivit större, utan tvärtom mindre. Här har jordbruket tyvärr råkat in i en olycklig kedjereaktion: höga markpriser, höga fastighetstaxeringar och ökad skatt samt såsom en följd därav minskad inkomst och vidgad inkomstklyfta. Herr talman, det skulle vara mycket att säga ytterligare, men jag skall inte ta upp en del andra saker, eftersom jag vet att andra talare kommer att göra det. Vi begär slutligen i reservationen, att en kartläggning av verkningarna hittills av 1967 års jordbruksbeslut skall utföras och att detta skall ske i så god tid att resultatet kan föreligga vid de förhandlingar som så småningom skall tas upp. Det är enligt vår mening för tidigt att begära en ny allmän översyn av jordbrukspolitiken, men det bör inte vara uteslutet att successivt rätta till sådana detaljer i jordbruksregleringen, där de har kommit i otakt med utvecklingen eller visat sig vara mer eller mindre väl genomtänkta. Det är, som jag sade tidigare, tacknämligt att regeringen själv har tagit initiativ till dessa korrigeringar, men det är också att hoppas att när vi motionärer och reservanter pekar på andra nödvändiga korrigeringar även dessa kan bli föremål för rättelse. Herr talman! Med detta ber jag att få

Herr talman! Det kanske för någon kan synas överraskande att det väckts så många motioner i fråga om jordbrukspolitiken. Den nuvarande jordbrukspolitiken bygger ju på 1967 års beslut här i riksdagen, och det har gått så kort tid att man borde ha svårt att göra utvärderingar. Men bara förekomsten av motioner och förekomsten av en debatt här i kammaren i dag bevisar att det är någonting i det nuvarande systemet som inte fungerar som avsikten varit. 1967 års beslut byggde på följande fyra premisser, som jag vill uttrycka det. För det första fastslogs att jordbrukspolitiken skulle ses som en aktiv del av den allmänna näringspolitiken. För det andra skulle jordbrukarna få del av den ekonomiska och sociala trygghet som erbjudes människor inom andra näringar. För det tredje syftade man till att krympa totalproduktionen till en självförsörjningsgrad på 80 procent. För det fjärde skulle statsmakterna underlätta skapandet av rationella jordbruksföretag, som hade att svara för denna krympande produktion. Då kan vara intressant att se i vilken mån dessa föresatser blivit infriade under de år som gått. Har jordbrukarna fått del av den ekonomiska och sociala trygghet som de utlovades av Sveriges riksdag 1967? Svaret måste bli nej. Herr Hansson i Skegrie har redan relaterat en del av det siffermaterial som framlagts av Jordbrukets utredningsinstitut och som även är refererat i den partimotion som avgivits av moderata samlingspartiet. I detta material har man utgått från 40-hektarsjordbrukaren och jämfört honom med en industriarbetare i dyrort 3, eftersom dessa båda grupper år 1966, alltså sista året före den nya jordbrukspolitiken, i stort sett var likställda i inkomsthänseende. Om man jämför dessa två grupper får man en rätt enkel och bra mätlinjal när det gäller jordbrukets utveckling i förhållande till andra näringar. Man kan då konstatera att industriarbetaren 1966 tjänade 20683 kr. och 40-hektarsjordbrukaren 20914 kr. Två år senare, alltså 1968, hade industriarbetarens inkomst ökat till 23 059 kr., medan 40-hektarsjordbrukarens inkomst hade minskat till 17 881 kr. Under dessa två år hade industriarbetaren således ökat sin inkomst med 2 576 kr., medan jordbrukaren fått vidkännas en inkomstminskning på 3 033 kr. Utvecklingen har alltså gått i rakt motsatt riktning mot vad alla partier ansåg önskvärt år 1967, Varför har det blivit så? Jo, det är en följd av den prispress som i enlighet med fattade beslut föreligger beträffande det svenska jordbruket. Det sades år 1967 att priserna på jordbrukets produkter icke skulle tillåtas stiga i samma takt som priserna på övriga produkter. Detta har man tekniskt ordnat genom att man infört något som kallas rensade konsumentprisindex och som är det instrument man använder när det gäller att bestämma jordbrukets intäkter. Rensningen innebär ju att man tar bort de ökningar av index som är beroende på rent statliga åtgärder. Detta har lett till att medan konsumentprisindex under tiden 1966 till 1968 stigit med 6 procent har i stället jordbrukets producentprisindex sjunkit med 1 procent. Där får vi alltså bevis på hur jordbrukets prispress fungerar. Om vi gör det tankeexperimentet att det inte funnits denna konstruktion med en prispress utan att jordbruket hade fått följa med i den allmänna prisutvecklingen, skulle priset på jordbrukets produkter i dag ha varit ungefär 7 procent högre. Om man då tar exemplet med deune 40-hektarsjordbrukare, som här använts som jämförelsematerial, visar statistiken att år 1966 var medelomsättningen i ett sådant företag i slättbygderna cirka 100 000 kr. 7 procents ökning av intäkterna skulle alltså ha motsvarat en ökning av omsättningen år 1968 med 7000 kr. Jordbrukaren hade då haft social och ekonomisk likställighet med industriarbetaren i dyrort 3. Dessutom hade möjligen förräntningen av hans egna kapital varit något bättre än i dag. Situationen kan också uttryckas på det sättet, att bytesvärdet på jordbrukets produkter gentemot industrivaror har sjunkit med 6 procent under två å tre år. När riksdagen uttalade att jordbrukspolitiken skulle betraktas som en naturlig del av den allmänna näringspolitiken innebar ju detta, att i stort sett samma ekonomiska lagar skulle gälla för jordbruket som för näringslivet i övrigt och att det skulle skapas ett företagsekonomiskt klimat som verkar stimulerande för näringen. Utskottsmajoriteten framhåller i sin skrivning att under budgetåret 1968/69 endast 80 procent av kreditgarantiramarna för jordbrukets rationalisering har tagits i anspråk. Därav drar utskottet tydligen slutsatsen att allt är gott och väl. Här finns det alltså tillgång till mer rationaliseringsmedel än vad som motsvaras av efterfrågan, och då man läser utskottsutlåtandet får man nära nog intryck av att detta betraktas som ett hälsotecken. Herr talman! I verkligheten är det tvärtom. Denna uppgift i jordbruksutskottets utlåtande är verkligen alarmerande och utgör ett symtom på att det är någonting som inte fungerar. Man får här ett bevis på att det i dag saknas framtidstro och vilja inom jordbrukarkåren att vidta de rationaliseringar som i och för sig anses önskvärda och som också i många fall är nödvändiga. Med hänsyn till den ekonomiska utveckling som jag skisserat vågar många jordbrukare helt enkelt inte satsa mer kapital på sitt jordbruk och sätta sig i större skuld. De vet att förräntningen är låg, i vissa fall negativ, och att de inte heller får den arbetsersättning de har rätt att kräva. Samtliga partier har, i varje fall formellt, varit eniga om — av skäl som jag här inte har anledning att närmare gå in på — att vi här i landet skall ha ett jordbruk. Men om 1967 års jordbruksbeslut skall kunna fullföljas är det nödvändigt att skapa sådana betingelser för jordbruket att det blir möjligt och även lockande för unga människor att ägna sig åt jordbruksyrket. Med den utveckling som nu skett har man anledning hysa ganska stora farhågor i det avseendet. I direktiven till 1960 års jordbruksutredning, vilka skrevs samma år, framhölls att problemet då bl.a. var att så snabbt som möjligt flytta över ungefär 100 000 människor från jordbruket till industrin. I dag, alltså tio år senare, kan vi konstatera att den problematiken är antikverad. Nu är bara mellan 4 och 5 procent av befolkningen sysselsatt i jordbruksnäringen. Sverige ligger sannolikt lägst bland världens industriländer, när det gäller den andel av befolkningen som är sysselsatt i jordbruket. Och som jag ser det kommer vi mycket snart att få det motsatta problemet, nämligen att säkerställa det jordbruk som behövs för att upprätthålla den självförsörjningsgrad som 1967 års jordbruksbeslut innebar. Detta kommer att bli svårt, och vi kommer att vara tvungna att vidta särskilda åtgärder för att det verkligen skall finnas den arbetskraft som erfordras för att svara för produktionen. Ytterligare en fråga som berörts i förevarande utlåtande är jordbrukets roll inom miljövårdspolitiken och den underavdelning av denna som naturvården utgör. Regeringen och socialdemokraterna hävdar i år liksom tidigare envist att detta är två olika politiska problem, som inte bör blandas samman. Jordbrukspolitiken skall vara en sak och naturvården en annan. Det är en fullständigt orealistisk inställning. Jag vågar påstå att det fortfarande är jordbrukarna som svarar för huvuddelen av naturvården i vårt land, såsom de har gjort i flera hundra år på ett nära nog alltid föredömligt sätt. Man har i dag med den jordbrukspolitik som förts en utveckling i vissa regioner mot en förslumning inte bara av byggnadsbeståndet utan även av hela naturen. Samtidigt reagerar en växande opinion mot att landets utseende förändras. Man kräver att statsmakterna skall vidtaga åtgärder för att bevara landskapsbilden o.s. v. Det kan därför inte vara fråga om annat än den obotfärdiges förhinder när man på regeringshåll vägrar att över huvud taget diskutera sambandet mellan naturvården och jordbrukspolitiken. Det är inte möjligt att diskutera det ena utan att också ta hänsyn till det andra. Vi har från vårt parti framfört förslag om att kreditgarantier skulle sättas in för deltidsjordbruk av betydelse ur bl.a. miljövårdssynpunkt. Jag är övertygad om att regeringen, oavsett vilken uppfattning den i dag har, förr eller senare kommer att tvingas att angripa problemet i denna riktning. Befolkningen kommer inte att tolerera att stora regioner av vårt vackra land mer eller mindre förstörs på grund av en kortsynt materialistisk politik, vilken syftar till att framställa förment billiga livsmedel. Jag instämmer i vad utskottets värderade ordförande sade i slutet av sitt anförande, att det är nödvändigt med en kartläggning av de verkningar som 1967 års jordbruksbeslut haft fram till i dag. Man kan redan klart skönja i vilken riktning en sådan kartläggning kommer att peka. Utvecklingen är alltför entydig. Herr Hansson i Skegrie menade att tiden ännu inte var mogen att tillsätta en ny jordbruksutredning. Det kanske framför allt inte är politiskt möjligt — det kan diskuteras huruvida det är politiskt lämpligt — att kräva en ny jordbruksutredning. Men, jag ber att få fästa kammarledamöternas uppmärksamhet på att vi, för att gå litet tillbaka i tiden, tillsatte en jordbruksutredning vars förslag föranledde beslut år 1947. Nästa stora jordbruksutredning tillsattes 1960. Det förflöt alltså minst tretton år mellan dessa två stora utredningar. Sedan 1960 års jordbruksutredning tillsattes — den tog god tid på sig och blev inte färdig förrän år 1966 — och problemställningarna så att säga rullades upp har det gått tio år. Jag förstår till fullo att herr Hansson i Skegrie, som var en värderad ledamot av 1960 års jordbruksutredning, måste känna det genant att redan kräva en ny utredning. Men eftersom utvecklingen i vårt samhälle har accelererat på alla områden — det gäller även jordbruket — tror jag att vi den här gången varken har tid eller råd att vänta lika länge med att genomföra en översyn av hela jordbrukspolitiken. En sådan kartläggning av problemen som vi reservanter kräver skulle nog visa att det kan vara politiskt lämpligt att måhända inom en ganska snar framtid igångsätta en ny utredning. Jag vill dock inte i dag göra denna fråga till något huvudnummer. Herr talman!

Herr talman! Jag skulle kunna vara nöjd med vad som hittills sagts i den här frågan men vill dock framhålla att den inte bara berör lantbruket utan hela vår landsbygd och därmed samhället i stort. Erfarenheterna från tillämpningen av 1967 års riksdagsbeslut får väl ännu anses knapphändiga, men man kan redan klart skönja att farhågorna för att rationaliseringsbestämmelserna «skulle medföra olägenheter på många områden ej vore ogrundade. Det gäller bl.a. ställ ningstagandet till och undervärderingen av det mindre jordbrukets betydelse för samhället. Om bortrationaliseringen av deltidsjordbruken skall få fortsätta i samma takt som hittills är det stor fara för att vi skapar nya problem som är besvärligare än de problem vi tror oss lösa. Det är av den anledningen som reservanterna inom jordbruksutskottet vill stödja de motioner, bl.a. IT: 290, som ligger till grund för reservationen och vilkas yrkande innebär att statligt stöd bör utgå även till jordbruk som på grund av sitt läge och beskaffenhet i övrigt är lämpade som deltidsjordbruk. Det är ur flera synpunkter av värde att bibehålla så mycket som möjligt av denna driftsform, med den bebyggelse och den befolkning som finns inom dessa jordbruk, och de tekniska framstegen har även här åstadkommit förutsättningar för en effektiv jordbruksdrift. Den från deltidsjordbruken lösgjorda arbetskraften kommer som regel till god användning för andra sysslor i bygden och i närliggande tätorter. Till detta kommer att många människor av olika anledningar trivs med denna livsform och boendemiljö, och de kan inte tänka sig att byta bort den mot tätorternas jäkt och stress. Tack vare bilismen är det nu möjligheter till en vidare arbetsregion, och avståndet mellan bostad och arbetsplats har därför inte längre samma betydelse som förr. Genom kombinationen jordbruk— annat arbete kan det bli möjligt för hantverkare, byggnadsarbetare m.fl. att ge service till såväl bygdernas fasta invånare som fritidsbyggarna och turistnäringen. Genom att utföra dessa tjänster kan de få en god försörjning. Det blir även fördelar på så sätt att människor bor kvar ute i bygderna och därmed lättar trycket på tätorternas bostadsköer. Inte minst ur landskapsvårdande synpunkt är det värdefullt att deltidsjordbruken bevaras. Lika väl som dessa har bidragit till att skapa den landskapsbild vi vant oss vid kommer de i fortsättningen, om de får vara kvar, att underlätta vidmakthållandet av denna landskapsbild. Ett samarbete mellan jordbruket och naturvården skulle lösa många problem ur landskapsvårdssynpunkt, och det skulle säkerligen även förbilliga denna vård. Herr talman! Med detta korta anförande vill jag yrka bifall till den vid utskottets utlåtande fogade reservationen av herr Skårman m.fl.

Herr talman! Redan 1967, då riksdagen skulle fastställa riktlinjerna för det framtida jordbruket, förelåg förslag om att också deltidsjordbruk skulle komma i åtnjutande av statliga kreditgarantier. Den borgerliga reservationen i frågan avslogs emellertid av riksdagsmajoriteten. Nu, tre år efter detta beslut, har erfarenheterna visat att deltidsjordbruk har en viktig samhällsfunktion. Ett deltidsjordbruk kan också vara ett värdefullt komplement till brukarens övriga verksamhet, som nyss framhållits av herr Berndtsson. Ofta är deltidsjordbrukaren något av en serviceman i bygden. Det gäller olika slags hantverkare, såsom maskinreparatörer och snickeriarbetare, som det i dag är ganska ont om — i varje fall kan det vara svårt att ordna heltidssysselsättning för dessa yrkesgrupper på många platser. En kombination av servicearbeten och deltidsjordbruk kan möjliggöra att bygder som annars skulle sakna yrkesutövare på olika serviceområden får tillgång till sådana. Detta är av stor betydelse för hela samhället — det är odiskutabelt. Utskottsmajoriteten hänvisar till att motioner med samma yrkanden och även i övrigt med huvudsakligen samma innehåll som de nu föreliggande prövats av riksdagen senast föregående år utan att föranleda någon riksdagens åtgärd. Men denna motivering håller inte, herr talman. Att riksdagen tidigare avvisat ett förslag är väl inget bevis för att förslaget är felaktigt. Årens erfarenheter torde, som nämnts, vara mera påtagliga och utgöra mera bärande argument. På de flesta mindre gårdarna är byggnaderna väl underhållna, och bostaden är väl av betydelse i bostadsbristens tidevarv. Deltidsjordbruken kan sålunda lätta trycket bl.a. på bostadsmarknaden. Dessutom är deltidsjordbruken värdefulla ur beredskapssynpunkt. Betydande arealer med extensiv drift kan fungera som en reserv vid ett eventuellt behov av ökad inhemsk jordbruksproduktion. Det är lättare att övergå från extensiv till intensiv jordbruksdrift än att övergå från skogsproduktion till jordbruksdrift. Det har annars i dessa jordbruksnedläggningens tider sagts, att om man skulle behöva öka jordbruksarealen vid avspärrning går det lätt att plöja upp de åkermarker där man planterat skog. Människor som uttrycker sig så vet inte hur det verkar när man försöker odla jordbruksväxter på skogsmark. Det är ett helt annat bakterieliv i en åker än i en skogsmark och det kan ta flera år innan man får till stånd den produktion som behövs. Jag skulle tro att också statens naturvårdsverk kan avlastas nu betydande bekymmer över möjligheterna till en effektiv landskapsoch naturvård, om dessa deltidsjordbruk finge fungera i fortsättningen. I detta sammanhang finns det anledning att uppmärksamma utvecklingen efter 1967 års jordbrukspolitiska beslut om den målsättning som tar sikte på en 80-procentig försörjningsgrad. En undersökning av vad detta beslut kommer att leda till sett ur beredskapssynpunkt, ur viss försvarssynpunkt och ur naturvårdssynpunkt torde vara både ändamålsenlig och nödvändig. En mer realistisk bedömning och behandling av låneansökningar vid skogskomplettering till jordbruk torde bli en tvingande nödvändighet. För dagen är det ganska besvärligt att få statlig lånegaranti vid tillköp av skog till befintliga jordbruk av mindre typ. Jag tror — ja inte bara tror utan vågar konstatera att jag vet — att dylika typer av brukningsenheter där jordbruk och skogsbruk ingår i kombination är på de allra flesta platser i vårt land de mest ändamålsenliga, praktiska och rationella. Det fordras därför en omprövning av möjligheterna att erhålla statliga lånegarantier vid tillköp av skog till jordbruk. Jordbruksutskottets ordförande har här tidigare analyserat jordbruksproblematiken, och jag vill därför endast på de punkter som jag har berört ytterligare stryka under behovet av en omprövning av 1967 års jordbrukspolitiska beslut. Jag yrkar således, herr talman, bifall till den reservation som är fogad vid jordbruksutskottets utlåtande nr 13.

Herr talman! I de motioner som behandlas i jordbruksutskottets utlåtande nr 13 framläggs förslag syftande till ändringar i olika avseenden av gällande riktlinjer och bestämmelser i fråga om jordbrukspolitiken. Förslagen överensstämmer i stor utsträckning med motionsyrkanden som tidigare behandlats av riksdagen såväl år 1967, när riktlinjerna för den nuvarande jordbrukspolitiken fastställdes, som vid några senare tillfällen. Jag kommer i det följande att ta upp motionärernas ändringsförslag och uttalanden rörande jordbruksproduktionens omfattning, prissättningen på jordbrukets produkter och jordbrukets rationalisering. Enligt motionerna 1: 945 och II: 1086 bör i fråga om den svenska jordbruksproduktionens omfattning eftersträvas en höjning av självförsörjningsgraden till 90 å 100 procent.

Denna nivå angavs till en lägsta självförsörjningsgrad i fredstid av 80 procent. En ökad beredskapslagring av livsmedel förutsattes därvid. Då den aktuella produktionskapaciteten låg betydligt över nyssnämnda nivå, ansågs någon omedelbar, väsentlig utökning av sagda lagring dock ej erforderlig. De skäl som låg till grund för 1967 års riksdagsbeslut rörande jordbruksproduktionens lämpliga omfattning äger alltjämt giltighet. Den nedre gränsen för den framtida produktionsvolymen i fredstid bestämdes, som förut nämnts, med hänsyn till vad som kunde anses nödvändigt för en god beredskap. Detta innebär bl.a. att syftet med det i motionen II: 355 framförda önskemålet, att även försvarsoch beredskapspolitikens intressen bör beaktas inom jordbrukspolitiken, redan är tillgodosett. I anledning av vad som framförts i motionerna I:919 och II:604 om att jordbrukspolitiken bör regionalt differentieras får jag hänvisa till det av 1967 års riksdag godkända uttalande vari framhölls betydelsen av en geografiskt väl differentierad jordbruksproduktion. Enligt 1967 års beslut bör vidare en betydande jordbruksproduktion alltjämt upprätthållas i de norra delarna av landet. Särskilt stöd utgår med anledning härav till jordbruket i denna del. I detta sammanhang får jag kanske ta upp till behandling några av de motionsyrkanden som rör samordningen av naturvård och jordbrukspolitik. I motionen II: 355 föreslås att hänsyn tas även till naturvårdsintressena vid genomförande av jordbrukspolitiken. Riktlinjer bör vidare enligt motionerna I: 421 och II: 467 skyndsamt dras upp för ett samarbete mellan naturvården och jordbruket. Det finns med anledning härav skäl att erinra om att det åligger lantbruksorganisationen att i arbetet med jordbrukets rationalisering så långt möjligt beakta naturvårdsintressena. Yrkanden om samordning av naturvården och jordbrukspolitiken lämnades utan åtgärd av 1969 års riksdag. Härvid hänvisades bl.a. till att Kungl. Maj:t uppdragit åt statens naturvårdsverk att från landskapsvårdssynpunkt följa verkningarna av minskningen i jordbruksproduktionens omfattning. En av naturvårdsverket tillsatt arbetsgrupp, vari ingår representanter för berörda myndigheter och organisationer, studerar för närvarande de problem på landskapsvårdens område som hänger samman med jordbrukets rationalisering. Till följd därav finner utskottet nu ifrågavarande motionsyrkanden inte böra föranleda någon särskild åtgärd från riksdagens sida. I fråga om prissättningen på jordbrukets produkter har enligt motionerna I:421 och 1II:467 den efter år 1966 förda prispolitiken lett till att jordbrukarnas inkomster inte kunnat följa med industriarbetarnas. Den ogynnsamma prisutvecklingen har samband med nedgången av världsmarknadspriserna. Motionärerna framhåller att prissättningen på jordbrukets produkter måste ske på ett sätt som lämnar en viss garanti för en fortsatt lönsamhet. Bland annat anses gränsskyddet böra göras rörligare än för närvarande, så att en automatisk anpassning av skyddets storlek kan ske, åtminstone vid väsentliga förändringar av världsmarknadspriserna. Jag får i anslutning härtill erinra om att gällande riktlinjer för prispolitiken bland annat innebär att prissättningen på jordbrukets produkter fortlöpande skall avvägas med beaktande av samhällets, jordbrukarnas och konsumen ternas intressen. Jordbrukspriserna har från och med budgetåret 1967/68 fastställts med utgångspunkt häri. Vid de överläggningar som årligen föregått fastställandet av priserna har också enighet uppnåtts mellan företrädarna för staten och bl.a. jordbrukarna i fråga om de framlagda förslagen. Vidare finns anledning att erinra om att riksdagen på förslag av jordbruksutskottet år 1967 godtog vad som i propositionen 1967:95 hade anförts angående ändringar av gränsskyddets storlek. Riksdagens beslut innebar att de tidigare ofta återkommande justeringarna av gränsskyddets storlek inte längre skulle förekomma, utan att sådan justering skulle göras vid översyn som företogs med ett eller ett par års mellanrum. Vad gäller gränsskyddets omfattning i Öövrigt uppmärksammas vidare att bl.a. de särskilda förhållanden som råder för olika produkter enligt riksdagens beslut bör vara bestämmande för om en fast eller rörlig införselavgift skall väljas för en viss produkt. Om nu oppositionen önskar en höjning av priset på jordbrukets produkter, har man ju möjlighet att framlägga sina synpunkter i samband med den prisproposition som riksdagen om någon tid kommer att få ta ställning till. Enligt 1967 års riksdagsbeslut skall en fortsatt snabb rationalisering av jordbruket främjas. Det innebär bl.a. att statens insatser på detta område skall medverka till att göra jordbruksföretagen så effektiva som möjligt. Uppbyggnaden av effektiva jordbruksföretag bör i princip ske utan begränsning till någon särskild företagsform. Vidare bör rationaliseringsarbetet med hänsyn till de effektivitetsvinster, som härvid kan åstadkommas, särskilt främja specialisering och övergång till drift i större skala inom jordbruksproduktionen.

Enligt motionärerna ger erfarenheterna av den hittillsvarande tilllämpningen av jordbrukspolitiken vid handen att förhållandevis stora enheter ges företräde vid beviljande av kreditgarantier. Härigenom minskar möjligheterna att stödja en successiv uppbyggnad av rationella familjeföretag. Enligt motionärernas mening ger detta anledning för riksdagen att uttala att det fortsatta arbetet för jordbrukets rationalisering i främsta rummet bör inriktas på åstadkommande av bärkraftiga och effektiva familjejordbruk. Motionsyrkanden av samma innebörd som de nu föreliggande har behandlats av riksdagen varje år sedan 1967 utan att föranleda någon riksdagens åtgärd. Det har därvid bl.a. framhållits att kreditgarantiramarna för jordbrukets rationalisering varit så vida i förhållande till behovet, att gott utrymme funnits även för familjejordbruken, ett utrymme som emellertid inte utnyttjas.

Denna uppgift har lämnats av generaldirektör Widén, och jag tror att han är mycket väl insatt i dessa frågor. Utvecklingen ger alltså inte belägg för de i motionerna I1:928 och II: 605 uttryckta farhågorna att familjejordbruket kommer i efterhand när det gäller rationaliseringsverksamheten. Enligt uppgift dominerar enfamiljsjordbruken tvärtom starkt bland de jordbruk som sedan 1967 erhållit stöd. Stödet har därvid i stor utsträckning inriktats på en successiv yttre rationalisering av företagen. I detta sammanhang kan nämnas att under budgetåret 1968/69 endast 80 procent av kreditgarantiramarna för jordbrukets rationalisering utnyttjats. Dessa ramar har fr.o.m. innevarande budgetår vidgats med 50 miljoner kronor. Mot denna bakgrund finns det väl ingen anledning att förmoda att riksdagen skulle frångå sin föregående år intagna ståndpunkt. 1967 års riksdag beslöt att tillkomsten och fortvaron av deltidsjordbruk, vilkas innehavare hade sin huvudsakliga sysselsättning utanför jordoch skogsbruksnäringen, inte längre skulle främjas genom ekonomiskt stöd. I flertalet av de i utlåtande nr 13 behandlade motionerna yrkas att deltidsjordbrukare åter skall kunna få sådant stöd. Sålunda hemställs i motionerna I: 255, I: 261, IT: 295, II: 290 och II: 355 att deltidsjordbrukare skall kunna erhålla stöd i form av kreditgaranti. Enligt motionerna I:173 och II:194 bör sistnämnda stödform kunna tillämpas i fråga om deltidsjordbruk som från naturoch miljövårdssynpunkt bör bevaras. Även i motionerna I:421, I1:919, 1:945, II: 1086, II: 467 och II: 604 görs uttalanden till förmån för införande av rationaliseringsstöd till deitidsjordbruk. Motionsyrkandena motiveras bl.a. med att kombinationen av arbete i jordbruk och inom annan verksamhet är värdefull för samhället och därför bör tas till vara i den utsträckning det är praktiskt och ekonomiskt möjligt. Enligt motionärernas mening innebär ett upprätthållande av deltidsjordbruket bl.a. att trycket på bostadsmarknaden avlastas och att möjligheterna att hålla landskapet öppet ökas, varigenom landsbygdens rekreationsoch trivselvärde bättre kan tillvaratas. vades av riksdagen senast föregående år utan att föranleda någon riksdagens åtgärd. Riksdagen uttalade bl.a. att bärande skäl talade för att de statliga resurser som ställs till förfogande för jordbrukets rationalisering alltjämt borde inriktas på uppbyggnad av enheter av sådan storlek att de har möjligheter att på längre sikt bedriva en effektiv och konkurrenskraftig produktion. Dessa företag är, framhålls det, ofta mycket kapitalkrävande, varför behovet av finansieringsstöd till dem är stort. Utskottet har inte kunnat finna att i de nu väckta motionerna anförts några skäl som motiverar att riksdagen ändrar inställning till frågan om stöd åt deltidsjordbrukare.

I anledning av motionsyrkanden med i huvudsak samma innehåll som de nu behandlade uttalade jordbruksutskottet år 1967, att lönsamhetskravet innebär att i jordbruksdelen insatt arbete och kapital skall ge full timersättning respektive normal förräntning. Eventuellt bristande lönsamhet i jordbruksdelen bör inte anses kunna kompenseras genom förekommande överskott från skogsbruksdelen. Detta skulle givetvis inte hindra att den som saknar full sysselsättning i jordbruksdelen kan komplettera med arbete i egen skog, varigenom företaget i dess helhet kan komma att uppvisa full bärkraft. De nämnda motionerna vid 1967 års riksdag föranledde i övrigt inte någon riksdagens åtgärd. Av det sagda framgår att rationaliseringsstöd till kombinerat jordoch skogsbruk kan utgå om bl.a. nyssnämnda lönsamhetskrav är uppfyllt. Vidare kan, såsom framhölls i jordbruksutskottets utlåtande nr 7 år 1969 över motioner i hithörande ämne, statligt stöd under vissa förutsättningar utgå vid yttre rationalisering i form av tillskottsförvärv av skogsmark till brukningsenhet, antingen denna består av enbart jordbruksmark, enbart skogsmark eller en kombination av båda. Utskottet finner för sin del inte skäl att föreslå någon ändring av angivna riktlinjer för stöd till kombinerade jordoch skogsbruk.

En återgång till tidigare system med generella begränsningar vid stödgivning i fråga om företagsstorlek m.m. kan därför inte förordas. Givetvis bör frågan om stöd till uppbyggnad av animalieproducerande företag av stor omfattning noggrant prövas med hänsyn bl.a. till de sanitära förhållandena och till marknadssituationen. Enligt vad utskottet erfarit har lantbruksstyrelsen utfärdat tillämpningsföreskrifter som på ett tillfredsställande sätt beaktar nu angivna förhållanden. Utskottet finner därför att föreliggande motionsförslag inte bör föranleda någon åtgärd från riksdagens sida.

Med anledning härav må framhållas, att varje departement och myndighet inom sitt verksamhetsområde torde ha en samlad överblick och redovisning över de riktlinjer och detaljbestämmelser som gäller för respektive område. Vidare ankommer det självfallet på varje myndighet att söka klarlägga verkningarna av de medel och de bestämmelser myndigheten har ansvaret för.

För en samordnad bedömning av olika delar av jordbrukspolitiken är tillkomsten föregående år av den lantbruksekonomiska samarbetsnämnden betydelsefull. I denna nämnd ingår företrädare för såväl de statliga organen på området som jordbrukets organisationer. Huvuduppgiften för samarbetsnämnden är att regelbundet redovisa en helhetsbild av utvecklingen inom lantbrukssektorn. Herr talman! Jag skall inte nu närmare gå in på vad som här anförts under debatten — jag tycker att jag har tagit ganska lång tid i anspråk ändå. Jag vill bara till herr Krönmark säga. att när han gjorde en jämförelse mellan industriarbetarnas och jordbrukarnas inkomster, så glömde han att ta med en del poster, nämligen vissa kapitalinkomster och hustruns inkomster. Räknar man in dessa inkomster får man enligt den motion som herr Krönmark har skrivit under följande siffror: För 1966 hade industriarbetarfamiljen en inkomst på 25 834 kronor, medan jordbrukarfamiljen hade 32 012 kronor i inkomst. år 1968 var industriarbetarfamiljens inkomst 29120 kronor, medan jordbrukarfamiljens inkomst var 29 820 kronor.

Herr talman! Med stöd av det anförda ber jag att få yrka bifall till vad jordbruksutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 13 samtidigt som jag föreslår att de motioner och reservationer som är knutna till utlåtandet måtte lämnas utan åtgärd.

Herr talman! När jag satt och lyssnade på herr Johanson i Västervik fick jag en känsla av att ha förflyttats tre år tillbaka i tiden, till år 1967 då vi första gången diskuterade den nya jordbrukspolitiken. Herr Johansons i Västervik inlägg gav en version av något av den tidens sätt att diskutera. Herr Johanson har tydligen inte på något sätt uppmärksammat vad som har hänt under de tre år som gått sedan dess och vilka erfarenheter som under den tid som gått gjorts av 1967 års jordbruksbeslut. Jag vill här bara peka på en enda sak, nämligen produktionsvolymens storlek. Herr Johanson i Västervik sade att vi måste komma ned till en 80-procentig försörjningsgrad för att därmed skapa förutsättningar för bättre lönsamhet för de jordbruk som finns kvar. Må så vara att riksdagen år 1967 har beslutat om en sänkning av produktionsvolymen och att vi då också från jordbrukarhåll hade den uppfattningen att en viss sänkning måste ske, även om vi inte ville gå så långt ned som till den §0-procentiga = försörjningsgrad som riksdagen beslutade. Om vi ser på förhållandena i dag kan vi lätt finna exempel på varthän det leder om vi i vårt land i alltför stor utsträckning blir beroende av import av livsmedel. I fråga om vissa produkter är vi i dag på grund av 1969 års dåliga skörd hänvisade till import. Potatispriset har t.ex. aldrig tidigare varit så högt som i dag, och detta helt på grund av att vi är beroende av import från andra länder. Den svenska potatisskörden 1969 var för liten för att täcka behovet. Det är väl om något ett uppenbart bevis för vad som kan hända om vi har för liten egen livsmedelsproduktion i landet. Nej, herr Johanson i Västervik, det blir inte så som jordbruksministern den gången under stora åthävor påstod, att det genom en sänkning till 80-procentig försörjningsgrad skulle skapas förutsätt ningar för Sveriges konsumenter — vi är ju alla konsumenter — att få billiga livsmedel. Jordbruksministern trodde att t.ex. mjölkpriset skulle sänkas med 20—30 öre per liter och att även priset på många andra produkter skulle gå ned. Det höga potatispriset i dag ger belägg för att det inte blir så. Vi kan också se hur svårigheter redan i dag gör sig gällande när det gäller de stora tätorternas försörjning med konsumtionsmjölk. En mängd andra exempel skulle kunna ges.

Herr talman! Herr Johanson i Västervik yttrade strax före sista delen av sitt anförande att han inte skulle ta upp vad som sagts i debatten. Han kom tydligen omedelbart på bättre tankar, eftersom han gick ifrån utskottsutlåtandet och tog upp en del av vad som sagts i debatten. Gentemot mig sade herr Johanson att anledningen till att inte mer än 80 procent av kreditgarantiramarna utnyttjats under budgetåret 1968/69 enligt generaldirektören för lantbruksstyrelsen skulle vara det minskade utbud av fastigheter som förelegat. Men detta är väl, herr Johanson i Västervik, en mycket liten del av sanningen — om det nu över huvud taget är någon sanning alls. Jag var också med om att höra generaldirektörens föredragning i utskottet. Det är kanske riktigt att utbudet av fastigheter minskat något, och det torde väl i så fall vara av orsaker som hör samman med den förda politiken; och för den ansvarar ju herr Johanson i Västervik i dag i högre grad än jag gör. Personer som har realkapital drar sig givetvis i nuvarande läge för att realisera detta och håller kanske därför i onödan på det. Vad generaldirektören också upplyste om var att lantbruksnämnderna i dag har svårigheter att rekrytera låntagare. Det nämndes vid hans föredragning. Det gällde då KR-jordbrukarna i Norrland, som visserligen har svårigheter men som ändå tack vare att de kan få bidrag med upp till 40 procent till sina investeringar från ekonomisk synpunkt befinner sig i ett förmånligt läge. Men inte ens när man har detta att locka med finns alltså någon investeringsvilja eller framtidstro i dag. Det är detta som är sanningen, herr Johanson i Västervik. Herr Johanson berörde vidare den jämförelse jag gjort mellan industriarbetaren och :40-hektarsjordbrukaren. Herr Johanson menar att man inte skall jämföra arbetsinkomsten, vilket jag gjort, utan i stället ta det som på jordbrukarsidan innefattas i jordbrukarens arbetsinkomst plus familjeinkomsten plus kapitalinkomst. Detta är väl, herr Johanson, ingen jämlikhet. Om man följer socialdemokraternas politik här skall man alltså för att nå inkomstlikställighet och i övrigt drägliga förhållanden för jordbrukarna räkna med den inkomst som en hel jordbrukarfamilj kan ha när man jämför jordbrukarens inkomster med industriarbetarens. För övrigt kanske även industriarbetaren har en viss kapitalinkomst. För jordbrukarna inräknas bl.a. inflationsvinster i detta sammanhang, vilket man inte gör för industriarbetarna, men ofta har ju även industriarbetare en inflationsinkomst, t.ex. om han har ett eget hem e!- ler någonting sådant.

Herr talman!

Därför blir det pengar över. ett ord till försvar för att den lilla del av Sveriges jordbruk som omfattar gårdar på över 30 hektar — det är 12 procent av Sveriges jordbruk — får den ojämförligt största delen av alla rationaliseringsinsatser. Vad sedan beträffar herr Johansons resonemang om jordbrukarens familjeinkomst så ingår ju i den både arbetsinkomst, kapitalinkomst och beräknad inflationsvinst. Men de posterna ingår inte i industriarbetarens inkomst. Man kan också utgå från den beräknade timlönen. Vid den egendom som Lantbrukshögskolan hade undersökt var, som jag sade i mitt förra anförande, timinkomsten kronor 2:17 första året, kronor 4:67 det andra året och kronor 2: 01 det tredje året. Det var betalningen för arbetsinsatsen. Tycker herr Johanson att det är riktigt att det är en sådan skillnad mellan en industriarbetare och en jordbrukare beträffande betalningen per timmes arbetsinsats? Vad beträffar kombinationen jordoch skogsbruk och dess lånemöjligheter är det en ytterligare felaktighet som bör rättas till. Jag kan nämna att den egendom som jag tidigare tog som exempel, omfattande 39 ha åker och 106 ha skog, gav en förräntning då det gäller jordbruket på minus 1,5 procent år 1965, minus 1,0 procent 1966 och minus 1,6 procent 1967. Men skogsdelen gav plus 10,3 procent, plus 7,0 procent respektive plus 11,0 procent. är det inte riktigt att man beträffande en sådan egendom får räkna med skogens avkastning och dess värde? Det är dock skogen som gör att man över huvud taget kan driva denna egendom och göra investeringar. Om en sådan egendom skulle bedömas av lantbruksnämnderna skulle det tydligen heta att jordbruksdelens lönsamhet är så dålig att det inte bör ges något stöd. Men skogsdelen bär upp det hela bra.
Herr talman! Jag skall inte ta upp någon debatt med herr Krönmark, eftersom han tydligen inte är underkunnig om att kreditgarantiramarna även kan få användas för förvärv av jordbruksfastighet. För att ytterligare belysa att statistik inte är allt här i livet vill jag peka på att en industriarbetare enligt uträkningen i fråga hade en inkomst år 1966 på 20 683 kronor, om jag nu bara tar industriarbetarens egen inkomst och inte familjeinkomsten. Får jag fråga herr Krönmark: Var i herr Krönmarks hemort kan man påträffa de industriarbetare som år 1966 hade en inkomst på 20 683 kronor och år 1968 en inkomst på 23 059 kronor? Om herr Krönmark vill, skall jag redovisa industrier där kanske bara någon enda arbetare kom upp till dessa inkomster år 1969 — och då fick industriarbetarna ändå en ganska god löneökning fr.o.m. årsskiftet 1968—1969. Statistiken redovisar med andra ord inte allt. I sitt första anförande mästrade herr Hansson i Skegrie riksdagen för det beslut om den framtida jordbrukspolitiken som riksdagen fattade 1967. Det må herr Hansson ha rätt att göra. Också herr Persson i Heden försökte i viss mån göra det, när han sade att det har ju förflutit tre år sedan 1967 och att jag nu lever i förfluten tid. Jag vill svara att det går väl an om bara jag gör det, men alla anföranden som hållits här har ju utmynnat i en önskan att förbättra jordbrukarnas villkor. Jag upprepar att vi om ett par veckor kommer att behandla propositionen om jordbrukspriserna. Jag hoppas att herr Hansson i Skegrie och herr Persson i Heden då kommer att visa att inte de också har missat de tre år som gått, utan att de då verkligen redovisar sina krav på en sådan höjning av jordbrukspriserna som kan ge jordbrukarna den inkomst de anser vara skälig.

Herr talman! Herr Johanson i Västervik försökte tala om för mig, att om lantbruksnämnderna inte har något större utbud av fastigheter finns det heller inte många köpare, vilket lett till att man bara utnyttjat kreditgarantiramarna till 80 procent. Men, herr Johanson, lantbruksnämndernas fastighetsinnehav är ju redan nu mycket stort, och det är självfallet ett intresse för lantbruksnämnderna att den jorden överförs på rationella företag. Här finns alltså ett utbud. Om inte annat har domänverket stora markresurser, som kunde tas i anspråk om man har behov av sådana. Beträffande frågan om industriarbetarlönen vill jag säga till herr Johanson i Västervik att mina siffror är tagna ur den officiella svenska statistiken. När statistiken inte passar herr Johansons intressen säger herr Johanson bara att man i vår gemensamma hembygd inte kan finna någon industriarbetare med sådana löner som här redovisats. I så fall har herr Johanson i Västervik en städningsuppgift framför sig i vårt samhälle. Eftersom herr Johanson tillhör dei maktägande partiet, bör herr Johanson ha utmärkta möjligheter att se till att vi i fortsättningen får en tillförlitlig statistik.

Herr talman! Vad beträffar den beräkning av industriarbetarlönen som gjorts i den nämnda aktuella utredningen vill jag meddela herr Johanson i Västervik att siffrorna i fråga har lämnats till utredningen av LO. Jag förmodar därför att man kan tro på dem. De är alltså inte tillkomna på en höft. Vidare säger herr Johanson att man kan begära en höjning av priset på jordbrukets produkter i samband med propositionen om jordbrukspriserna i år. Denna proposition är ju inte resultatet av något slags prisförhandling. Det är egentligen bara en fråga om en indexberäkning och justering i gällande avtal med hänsyn till det förändrade världsmarknadspriset, en justering som skall göras tid efter annan. Hur var det för övrigt vid den senaste prisförhandlingen, herr Johanson? Ja, därvid lämnade jordbrukets förhandlare ett bud som man ansåg något så när skulle kunna ge jordbrukarna den ersättning de hade rätt att kräva. Men inför ett hot att statsmakterna annars skulle bryta förhandlingarna och själva diktera förslaget föll jordbrukarna undan. Det var inte alls med någon begeistring som man från jordbrukshåll accepterade det senaste förhandlingsresultatet, utan det var inför hotet att regeringen annars skulle diktera det hela.

Herr talman! Herr Johanson i Västervik rekommenderade att vi när prispropositionen behandlas skulle vidta åtgärder för att förbättra jordbrukets lönsamhet. Men, herr Johanson i Västervik, prispropositionen är en årligen återkommande företeelse som framläggs efter förhandlingar mellan jordbrukets förhandlingsdelegation och regeringen. Den tillkommer på grund av indexförändringar, kostnadsstegringar o.s.v. 1967 års principbeslut om jordbruket tillkom i syfte att planera och dra upp riktlinjer för det framtida jordbruket på lång sikt. Det är sålunda här en väsentlig skillnad. 1967 års jordbruksbeslut gäller produktionsvolymens storlek, deltidsjordbruken, skogskompletteringar till jordoch skogsbruk 0. s. v., således jordbrukets rationalisering i framtiden. Det har nu gått tre år sedan detta beslut fattades, och det har tydligen gått herr Johanson i Västervik spårlöst förbi, i varje fall att döma av hans inlägg i debatten. Vi reservanter vill på grundval av de erfarenheter som gjorts nu göra erforderliga ändringar på vissa punkter och därigenom åstadkom ma förbättringar för det framtida jordbruket.
Herr talman! Det är tydligen ganska svårt att få herr Krönmark att förstå att statistik inte säger allt. Det är ju ganska farligt att tro något sådant. En man som hade sett att medeldjupet i en sjö var en meter, hoppade i utan att kunna simma. Men det fanns hjälpsamma människor i närheten som drog upp honom och frågade, hur han kunde hoppa i sjön när han inte var simkunnig. »Jo», sade han, »jag har sett på sjökortet att medeldjupet inte är mer än en meter.» Så kan det gå om man alltför mycket fångas av statistik. Jag har inte bestritt att de inkomstuppgifter som här redovisats kan vara riktiga, men jag har sagt att det i den landsdel som herr Krönmark och jag representerar är mycket svårt att hitta en industriarbetare med de inkomster som här angetts. Till herr Persson i Heden vill jag säga att det ju är riksdagen som fastställer priserna på jordbruksprodukter alt gälla från och med den 1 juli innevarande år. Det är då klart att det inte finns något som hindrar herr Persson i Heden att motionera i ärendet, så att riksdagen får pröva den prissättning som herr Persson i Heden anser vara skälig för att ge jordbrukarna den inkomst som han finner motiverad. Låt mig, herr talman, inte polemisera med herr Persson i Heden utan bara säga att det i 1967 års jordbrukspolitiska beslut också ingick, om jag minns rätt, att stödet till jordbruket skulle utformas så att det underlättade jordbrukets anpassning till en större marknad. Även om vi i dag inte har anknytning till EEC, kan vi kanske se fram emot en sådan.

Så långt generaldirektör Widén. Det skulle kanske vara mindre välbetänkt om riksdagen nu gjorde ett sådant ställningstagande som skulle 1eda till ett uppbromsande av det svenska jordbrukets anpassning till förhållanden med minskade handelshinder.